Herr talman! Människors resor till möten med varandra och transporter av varor är två grundläggande funktioner i samhället. Förmågan att på ett effektivt sätt organisera transporter och kommunkationer har en avgörande betydelse för utvecklingen av välfärd, samhällsekonomi och miljö. Under den socialdemokratiska regeringens ledning har en ny era inletts i trafikpolitiken. Strukturella förändringar tillsammans med stora ekonomiska insatser gör, om besluten fullföljs, att landet kommer att stå väl rustat för framtiden. Om man skall göra 1990-talet till infrastrukturens årtionde måste emellertid ytterligare stora insatser göras. Vi socialdemokrater har genom beslut i riksdagen under våren 1991 sett till att staten skulle tillföra ytterligare minst 20 miljarder kronor till trafikens infrastruktur under resten av 1990-talet i fast penningvärde. Ytterligare ett anslag för sådana investeringar tillkom genom ett riksdagsbeslut hösten 1991. Medelsanvisningen omfattade 1,5 Även detta beslut tillstyrktes av oss socialdemokrater. Argumentet är förändrad momsredovisningsprincip. Vi anser att detta är en felaktig tolkning av riksdagens beslut. Dessutom visar det vad regeringspartiernas stora ord om en långsiktig satsning på trafikens infrastruktur är värda då de skall omsättas i praktisk politik. Vi socialdemokrater föreslår att den ursprungliga planeringsramen för anslaget L1 Investeringar i trafikens infrastruktur om minst 20 miljarder kronor omräknas till 1992 års penningvärde. I trafikutskottets betänkande 15 om anslag till vägväsendet m.m. behandlas emellertid dessa båda anslag endast översiktligt. Sakbehandlingen av frågorna, som berör de båda infrastrukturanslagen, återkommer vi till senare i vår i ett betänkande om trafikpolitikens inriktning. Också i behandlingen av den s.k. kompletteringsbudgeten kommer vi socialdemokrater att återkomma med ytterligare omfattande förslag till nya satsningar i bl.a. vägar och järnvägar. Dessa förslag till ytterligare utbyggnad betyder, utöver en förbättrad infrastruktur, också ett viktigt led i det oerhört viktiga arbetet att minska arbetslösheten. Men som sagt, denna debatt återkommer vi till senare i vår. Herr talman! När det gäller drift och underhåll av statliga vägar föreslår regeringen en medelsanvisning på 5 908,3 milj.kr. för nästa budgetår. I förra årets budget föreslog den socialdemokratiska regeringen 6 125,9 milj.kr. Då framhöll utskottet dessutom speciellt, att en kraftig ökning av vägunderhållet är angelägen. Om erforderliga insatser inte genomförs försvåras framkomligheten på vägarna för näringslivet, kollektivtrafiken och enskilda trafikanter. Detta leder till försämrade tillväxtmöjligheter, lägre trafiksäkerhet och större miljöproblem. Trafikutskottet krävde också att regeringen skulle föreslå en ökning av anslagen för vägunderhåll. Detta räckte inte för de dåvarande oppositionspartierna Moderaterna och Centern. 500 miljoner till 6 625,9 miljoner. Mot denna bakgrund måste man faktiskt ställa sig flera frågor. För det första: Anser ni inte längre att vägunderhållet är eftersatt och behöver extra anslag? För det andra: Anser ni att framkomligheten för näringslivets transporter har förbättrats avsevärt under det gångna året? Om inte, varför vill ni inte längre skapa bättre förutsättningar för ökad tillväxt i bl.a. näringslivet? Ni brukar ju annars säga att detta är en av era hjärtefrågor. Till sist: Er njugghet, eller snålhet om ni så vill, kan väl inte bero på att valet nu är över och att löftena förhoppningsvis är glömda? Nu kan ni, utan att ens rodna, t.ex. föreslå en sänkning av anslaget med Vi socialdemokrater håller oss däremot till vårt löfte även efter valet och föreslår i vår motion T12 milj.kr. Detta skulle betyda ett rejält tillskott och möjliggöra bättre vägar i hela landet, men skulle också innebära ett värdefullt inslag i arbetet med att skapa jobb och därmed minska arbetslösheten. Av dessa medel anser vi att 100 miljoner skall användas för att förbättra väg 45 norr om Karlstad. Det betyder mycket för både godstrafiken och kollektivtrafiken i det norra inlandet. En sådan satsning har bestående värde och är därför extra värdefull.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 genom Bohuslän och väg E 66 i ett avsnitt får byggas, finansieras och drivas av ett privat konsortium. För att lura Ny demokratis Kenneth Attefors i fällan skriver utskottet att regeringen bör uppdra åt vägverket att skyndsamt utreda möjligheten att genomföra en utbyggnad av E 6 på det sätt som Ny demokrati föreslår. Det gäller också motion T327 om E 66 från moderater och nydemokrater, som därmed också skulle anses tillgodsedd. Detta är ingenting annat än ett dåligt skämt och visar att Ny demokrati är något av en vindflöjel, åtminstone i denna fråga. Först stod Ny demokrati bakom vårt förslag om satsningen på vägunderhållet med 1 250 miljoner, men sålde sig sedan till de övriga borgarna för denna utredning. Min fråga till Ny demokratis företrädare blir därför: Känner ni er inte litet billiga i dag, nog hade det varit bättre med bättre vägar och kanske uppemot 1 000 årsarbeten än en utredning? Det var ett katastrofalt byte för att tala hockeyspråk. För oss socialdemokrater gäller fortfarande att det allmänna skall vara väghållare för de vägar som behövs för den allmänna samfärdseln. Vi säger också i vår reservation 4, som jag härmed yrkar bifall till, att vi genom 1988 års trafikpolitiska beslut skapade möjligheter för andra intressenter, t.ex. näringsliv och kommuner, att genom förskottering av medel bidra till att genomföra vägprojekt som eljest inte skulle kunna förverkligas inom rimlig tid. I vår motion T12 och i reservation 5 tar vi också upp frågan om att genom någon sorts brukaravgift öka resurserna till framtidens vägunderhåll. Vi menar att någon ny finanseringskälla behövs, kanske någon form av s.k. raka rör mellan delar av trafikanternas avgifter och vägverkets budget. Vi anser, att om vi skall få ökade resurser till välbehövligt vägunderhåll, måste vi hitta former som gör att vägkapitalet bevaras. Regeringen bör, oavsett dagens beslut, undersöka olika alternativ för att skapa nödvändiga resurser till vägunderhållet, och jag är övertygad om att regeringen också är nödsakad att komma tillbaka i denna fråga. Herr talman! I reservation 6 om investeringsplaneringens inriktning vill vi, precis som i vår motion T12, understryka att vägar med likartat trafikarbete skall hålla en likvärdig standard, oavsett var i landet de är belägna. Vi anser vidare att nuvarande princip för fördelning av medel till olika vägändamål bör justeras så, att det lågtrafikerade vägnätet och grusvägnätet ges en ökad prioritet. Jag yrkar bifall till reservation 6. Som exempel vill jag nämna vägverkets nyligen genomförda beräkning av vilken vägsatsning som ger den största regionalpolitiska effekten. Beräkningen visar att en satsning på inlandsvägen, riksväg 45, ger den största utdelningen i vad gäller boende och regional utveckling. Det är därför som vår satsning med 100 miljoner till 45:an är så viktig och riktig. Vi socialdemokrater vill forsätta att utveckla trafikpolitiken så, att de för samhällsutvecklingen strategiska uppgifterna skall kunna förverkligas. För detta krävs att det arbete som har inletts av den socialdemokratiska regeringen fullföljs. Enligt vår uppfattning saknar den borgerliga regeringen en egen trafikpolitisk vision. Inte heller på trafikpolitikens område duger det med den enda vägen. Det måste finnas flera vägar, och varför inte trafikslag, för att klara kommunikationerna i hela landet. Det räcker alltså inte med en enda väg, speciellt inte om den är en återvändsgränd, som den borgerliga politiken tycks vara. Vägar, och också järnvägar, är gemensamma tillgångar, uppbyggda som en del av folkhushållet. Det är genom en fortsatt gemensam förvaltning och utveckling av dessa tillgångar som vi socialdemokrater vill bygga landet också framöver. Vi känner ett ansvar att föra detta demokratiska uppdrag vidare som en motvikt mot de kortsiktiga kapitalintressena på marknaden. Herr talman! I betänkande 1990/91:TU24 framhöll utskottet ''att det politiska inflytandet över planeringsprocessen för infrastruktursatsningar, t.ex. väginvesteringar, bör stärkas. Regeringen borde underställa riksdagen övergripande riktlinjer för hur infrastrukturen skall kunna utvecklas inom bl.a. vägsektorn.'' Detta är en viktig fråga, som jag tror att vi alla kan ställa upp på. Jag hoppas därför att de talare som i dag har goda kontakter med kommunikationsdepartementet tar detta självklara uppdrag med sig dit. Herr talman! Jag står självfallet bakom alla de socialdemokratiska reservationerna i betänkande

Herr talman! Till Bo Nilsson vill jag säga att jag inte känner mig lurad av Rolf Clarkson som vi i detta fall förhandlade med. Jag rekommenderar Bo Nilsson att läsa vår motion, som vi kommer att ställa mot regeringens kompletteringsproposition. Då kommer kanske Bo Nilsson att känna sig ganska nöjd. Om vi får igenom förslaget vet jag inte. Herr talman! Ännu en gång har en ledamot från ett annat parti skrivit en alldedeles utmärkt motion, nämligen Fredrik Reinfeldt från Moderaterna. Han är tyvärr inte här nu. Denna motion vill vi nydemokrater bifalla. Det är en motion angående automatisk hastighetsövervakning. Vi kan med anledning av regeringens budgetproposition konstatera att regeringen vill införa mekanisk övervakning av befolkningen. Detta kan vi naturligtvis inte acceptera. Vi vet att antalet olyckor på våra vägar måste minska. En mängd tragedier döljer sig bakom den olycksstatistik som härör från trafiken. Enligt vårt sätt att se på saken vore det bättre att genom kunskapsförmedling, information och opinionsbildning eftersträva ett förändrat beteende hos trafikanterna, som gör att dessa sänker hastigheten, eller med andra ord kör lagligt. Vi kan inte bara som under den senaste tiden skärpa straffen, böterna, och dessutom montera upp mekaniska övervakningsapparater. Regeringen har aviserat en proposition om det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Vi nydemokrater tillsamans med Fredrik Reinfeldt från Moderaterna hoppas att detta arbete skall utmynna i ett mer förebyggande arbete som får människor att vilja köra bättre och lagligt och inte riskera andra människors liv. Dessutom tycker vi att en mänsklig synlig bevakning ger bättre förebyggande effekt. De flesta svenskar, inkl. mig själv, är som bekant litet ögontjänare när det gäller vårt förhållande till trafikpolisen. Det finns dessutom juridiska tveksamheter till att ha mekaniska spionkameror längs våra vägar. Bevisföringen är svår och tveksam. Ett tillfälligt nedfällt solskydd kan vara skillnaden mellan åtal, med indraget körkort som följd, eller frikännande. För Sverige i tiden, och för svenskarnas rättstrygghet yrkar jag bifall till vår reservation 2 i trafikutskottets betänkande 15 mom. 9. Herr talman! Nu gäller det E 6 genom Bohuslän. Regeringen har i ett frågesvar i kammaren, lämnat av kommunikationsministern i mitten av december förra året, redovisat de svårigheter som f.n. finns angående finansieringen av den önskvärda utbyggnaden av E 6 genom Bohuslän till full motorvägsstandard från Ljungskile upp till Hogdal. Sträckan kan kostnadsberäknas till ca 5,6 miljarder kronor. I planeringen för nyinvesteringar finns det ungefär 7 miljarder kronor upptagna till vägar i hela Sverige till år 2000. Var och en kan därför förstå att den olycksdrabbade vägen längs norra Bohuslän inte kommer att bli till inom överskådlig framtid om den skall finansieras via den normala statsbudgeten. Vi nydemokrater, liksom majoriteten i trafikutskottet, tycker att bygget av E 6:an kan finansieras med vägavgifter. Vi måste våga pröva andra finansieringslösningar i Sverige. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har redan möjliggjort att vi kan finansiera nybyggen med just vägavgifter. Realistiska kalkyler visar att intäkter på ca 1:50 kr. per mil för personbil och ca 5:00 kr. per mil för lastbil kan täcka den del av investeringskostnaden som inte finansieras på annat sätt. Den statliga produktivitetsdelegationens studier över infrastrukturens betydelse för tillväxten är av speciellt intresse för E 6 genom Bohuslän. Snabb insats leder till en säkerställd tillväxtpotential i Västsverige och även i Norge. Norrmännen blir med och betalar investeringen i Sverige med sina vägavgifter, vilket är mycket praktiskt i detta fall. Vi måste våga pröva alternativ till den nuvarande finansieringspolitiken. Vi vill pröva detta genom att överlämna E 6 genom Bohuslän till ett privat konsortium. Lönsamheten är så stor att statliga investeringsmedel inte skall behöva tas i anspråk annat än i smärre omfattning för detta projekt. Vi åstadkommer också en s.k. avlyftningseffekt, som medger att statliga medel kan användas för andra angelägna objekt, där den företagsekonomiska lönsamheten inte kan förutses bli lika stor, men där investeringar ändå är mycket angelägna, t.ex. i glesbygd, för turismen, för skogsbiltransporter och för samfärdsel för lokalbefolkningen. Det sekundära vägnätet eftersätts i dag på ett oacceptabelt sätt. Jag tycker att det är bra att man i kompletteringspropositionen anslår medel till de små vägarna. Efter att jag har varit ute och åkt på de dåliga vägarna i två dagar, inser jag att man måste satsa pengar på dem. Min rekommendation är alltså: Sätt spaden i jorden nu. Skaffa jobb till 5 000--6 000 västkustbor eller anläggningsarbetare. Med anledning av detta yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 4 i trafikutskottets betänkande 15 mom. 27.

Herr talman! Kenneth Attefors sade att man skulle sätta spaden i jorden nu. Samtidigt innebär detta förslag att man skall låta berörda myndigheter utreda detta. Detta går naturligtvis inte ihop, utan man måste börja med en utredning. Det betyder kanske, Kenneth Attefors, ett tiotal arbetstillfällen för tekniker och andra. Vårt förslag om 1 250 milj.kr. till vägunderhåll skapar däremot kanske 1 000 årsarbetstillfällen. Detta är skillnad. Jag tycker att Kenneth Attefors kunde ha stått fast vid det som han först var inne på i utskottet. Jag tror att det hade varit till fördel för vägarna, trafiksäkerheten och jobben.
Herr talman! Jag beklagar den lilla fördröjning som kommer att ske. Men i betänkandet står det faktiskt att att detta skyndsamt skall utredas. Detta har ordföranden i trafikutskottet lovat mig som enskild ledamot i trafikutskottet, och jag förutsätter att den borgerliga majoriteten står för vad den har lovat.

Herr talman! Det finns i ord en ganska bred politisk enighet om att satsningar på infrastrukturen är viktiga både för företag och för hushåll i det här landet. Problemet är att vi menar litet olika saker med infrastruktur. I vårt parti menar vi att infrastruktur är allt möjligt som är varaktiga resurser som kan användas gemensamt av alla i samhället. I ett sådant vitt begrepp hamnar inte bara vägar, järnvägar, telekommunikationer, post, flygtrafik och sjöfart utan även offentlig service i stor utsträckning, t.ex. sjukvård, omsorg, utbildning, kulturinstitutioner, osv. Huvudinriktningen för vår del är att infrastrukturen skall vara samhällsägd, samhällskontrollerad och gemensamt finansierad, i huvudsak med skatter och avgifter. Vi avvisar behovet av en utredning om en privat väghållning för E 6 som majoriteten i utskottet föreslår. Vi tror inte heller på de förslag till brukaravgifter som majoriteten diskuterar och som Socialdemokraterna tar upp i en reservation. Finansieringen med skatter gäller då givetvis också den speciella del av den infrastruktur som vi i dag behandlar, nämligen den fysiska infrastrukturen, vägarna. Ett samhällskontrollerat vägnät är en förutsättning för att riksdag och regering skall kunna ta det övergripande ansvaret och planera för transportförsörjningen på väg. Därför måste också statens och kommunernas ekonomi vara så stark att den i praktiken kan styra över vägnätet. Med populistiska skattesänkningar blir inte samhällsekonomin stark. Därför har den skattesänkningspolitik som såväl Socialdemokraterna som de borgerliga partierna har fört undergrävt möjligheterna till snabba investeringar i infrastrukturen. Förutom att riksdagen har svårt att styra själva beslutsgången på grund av hur byråkratin har organiserat detta har svårigheterna att styra ökat på grund av bristen på medel. Risken är att vi nu går ned oss i ett träsk av kortsiktiga lösningar som är ekologiskt ohållbara, och risken för resursslöseri är uppenbar. EG-kommissionens egna oberoende experter har konstaterat att ekosystemen i Europa redan 1988 utsattes för en alltför stor belastning av miljöföroreningar, varav en avsevärd del kommer från trafiken. Förlusten av mer än 50 000 människoliv i vägtrafiken i Europa och lidandet för 100 000-tals trafikskadade per år är också orimligt. Slöseriet med tid och energi i vägtrafiken hör också till bilden. Mätt i pengar torde detta slöseri uppgå till hundratals miljarder kronor. Ändå förutsätts det att vägtrafikmängden skall öka kraftigt i och med utvidgningen av den inre marknaden och kanske t.o.m. fördubblas under de närmaste 30 Dels måste vi börja ifrågasätta om det är en naturlag att trafiken skall öka i all oändlighet. Dels måste transporter på väg styras över till järnväg, sjöfart och kollektivtrafik. I den politiken borde Sverige vara pådrivande och inte en anpassning till de sämsta sidorna av politiken inom EG-området. Det var med viss förvåning som vi konstaterade att för samtliga vägslag höll regeringen ned satsningar på drift och underhåll. Detta leder, som påpekats tidigare i dag, till fortsatt förstörelse av vägkapitalet. Det är vi emot. Däremot är vi mer återhållsamma än regeringen att höja kapaciteten på vägnätet, för att det skall kunna ta över mer långväga tunga transporter. Vissa flaskhalsar måste säkert byggas bort, och vissa olycksdrabbade sträckor måste förbättras. Eftersom Vänsterpartiet anser att huvudlinjen måste vara att styra över de tunga och långa transporterna till järnväg och sjöfart och persontrafik till kollektivtrafik och järnväg, är det givetvis på dessa områden som vi vill skjuta till pengar. Vi vill stärka resurserna för drift och underhåll av det befintliga vägnätet, såväl de statliga, statskommunala som de enskilda vägarna. Vi har också rest krav på vissa bärighetshöjnignar av skogstransporter inom skogsbilvägnätet. Den som sysslar med trafikpolitik i riksdagen får vara beredd på att folk ringer och frågar vad politikerna i riksdagen och regeringen egentligen håller på med. Det kan gälla vissa delar av E 4:an längs Norrlandskusten, där man i dag drar i gång med stora byggen och där man tycker att E 4:an faktisk är i ganska hyggligt skick trots allt. Det kan gälla Vedabron, Bergslagsdiagonalen, E 4:an i Norrköping där man säger att det förefaller vara ett från miljöpolitisk synpunk felaktigt beslut och att pengarna hellre borde läggas på att reparera de dåliga mindre vägarna som skall mata de stora vägarna. Då brukar jag läsa upp vad som står i 1988 års trafikpolitiska beslut. Där står bl.a. att vi i riksdagen har rest ''krav på effektivt resursutnyttjande, trafiksäkerhet, miljö och hushållning med naturresurser samt regional balans''. Ansvaret för att nå målen har i stort sett lagts på vägverket. Man kommer inte att lyckas att nå dessa mål. Boverket har också konstaterat att vägverket inte klarar av att nå de uppsatta målen. Det som man inte kan räkna på, miljöskadorna och de framtida konsekvenserna av stora vägbyggen, hamnar lätt i bakgrunden. Ibland tycks man använda gamla planer, dem som fanns innan miljökraven blev etablerade under 80-talet. Vi får återkomma till debatten i dessa frågor i samband med betänkandet om trafikpolitikens inriktning. Jag nöjer mig med att yrka bifall till meningsyttringarna under mom. 7 och 22.

Herr talman! Jag vet inte om jag kan få någon replik om jag inte tar chansen nu. Jag vill bara påpeka att det är en sak som vi har gemensamt i trafikutskottet med Vänsterpartiet. Vi tycker båda att vi måste satsa mer på sjöfarten. Där har vi en gemensam nämnare. När man läst det senaste numret av Svensk Sjöfarts Tidning inser man att vi skulle vara väldigt dumma om vi rubbade på kanalsystemet i Trollhättan, därför att Main-Donau-systemet nu har kopplats ihop. Man kan alltså med laster upp till 2 000 ton gå från Karlstad till Svarta havet och ner till Medelhavet. Jag ville som sagt påpeka detta till protokollet.
Herr talman! Jag skall tala om vägväsende och ingenting annat, därför att det är vad betänkandet handlar om. Där behandlas regeringens förslag om vägväsende i årets budgetproposition och sammanlagt 90 motioner från den allmänna motionsperioden. Riksdagen har vid två tidigare tillfällen beslutat inrätta och utöka anslagen för investeringar för infrastruktur. I det här betänkandet behandlas dock denna fråga enbart översiktligt. Sakbehandlingen av den frågan återkommer utskottet till litet senare. Det här är ett väldigt viktigt betänkande. Frågan om hur det svenska vägväsendet ser ut och kommer att se ut är av stor betydelse för svenskarnas möjlighet att transportera sig enkelt, miljövänligt och trafiksäkert. Det är också viktigt för svenska företag och av största vikt när det gäller att se till att det blir extra fart på Sverige, den svenska ekonomin och tillväxten. En förutsättning för det svenska välståndet är att vi har en väl fungerande infrastruktur. Just vägarna är extra viktiga, eftersom nio av tio transporter inom Sverige sker just på vägarna. I regeringens budgetproposition och i detta betänkande godkänns förslaget om medelsanvisning till bl.a. byggande och drift av vägar till en omfattning av 10,7 miljarder kronor. De senaste åren har beslut fattats om betydande ökningar av anslagen till väginvesteringar. En medelsram om ca 20 miljarder har fastställts. Därutöver har det hösten 1991 fattats beslut om ytterligare insatser inom vägområdet på ca 1 miljard kronor. I den nyligen avlämnade kompletteringspropositionen föreslås att ytterligare 2,2 miljarder skall satsas på bl.a. Dessa satsningar är stora och mycket glädjande. Jag tror att vi är överens i utskottet om att det skall vara stora satsningar. De möjliggör också att de tidigare årens eftersatta investeringar och underhållsåtgärder kan börja vidtas. Även om de senaste besluten innebär en glädjande insikt om vikten av att ha en väl utbyggd och underhållen infrastruktur på vägområdet, finns det anledning att inte luta sig tillbaka med armarna i kors. Det behövs ännu större tillskott för att komma i kapp det uppdämda behovet. Om Sverige skall få en uthållig ekonomi med hög produktivitet, måste vägnätet tillhöra de yppersta. Vi vet också att välfärdsutvecklingen under hela 1990-talet starkt hänger samman med en kraftigt vidgad rörlighet. Det förs ofta i dessa sammanhang diskussioner om det är på de större, mest trafikerade vägarna som satsningarna skall göras eller om det är på de vägar som av regionalpolitiska skäl anses viktiga. Därför är det intressant att vägverket, som ju är expert på området, i en nyligen presenterad skrift ''Gemensamma vägar'' gör ett intressant konstaterande. Det har funnit att ca 500 mil av Sveriges huvudvägar har en stor och växande betydelse för välfärden. Tillsammans tar dessa vägar hand om nästan två tredjedelar av all trafik. Man konstaterar att detta vägnät ger nytta för både personoch godstrafik och för både när och fjärrtrafik. Samma vägnät är faktiskt det mest beydelsefulla för små liksom stora orter. Man framför vidare, mycket riktigt, att investeringar i detta när också ger stora positiva trafiksäkerhetseffekter, utöver de regionalpolitiska effekter som det talats om. Herr talman! Utskottet har också uttalat att resurserna trots en betydande utökningen är otillräckliga för att de vägpolitiska målen skall kunna nås och för att kompensera den konkurrensnackdel som Sveriges perifera läge i förhållande till våra viktigaste marknader på kontinenten innebär. En viktig beståndsdel, nästan den viktigaste, i arbetet med att få till stånd ökande väginvesteringar är att få fram pengar. En av de viktigaste inkomstkällorna är utförsäljningen av statliga företag. Därför är det viktigt att utförsäljningen kommer i gång och att den blir omfattande. Jag och många andra hälsar med tillfredsställelse regeringens i dagarna presenterade förslag om att bredda ägandet i SSAB. Men det är bara början. Möjligheten för oss i riksdagen att prioritera investeringar i vägnätet ökar ju snabbare den svenska ekonomin får fart. Regeringens ekonomiska politik har just denna inriktning och kommer att underlätta infrastrukturinvesteringar. Det är också med denna bakgrund viktigt att regeringens föreslagna politik blir verklighet. Det finns också enligt utskottet all anledning att se på andra möjliga finansieringskällor vid sidan om statsbudgeten. Med anledning av en motion om privat finansiering av E 6:an genom Bohuslän uttalar utskottet att det är nödvändigt att finna alternativa finansieringsformer om väginvesteringarna skall kunna öka i tillräcklig omfattning. Med hänsyn till att det finns en hel del oklarheter i detta specifika projekt anser utskottet att detta finansieringsalternativ bör utredas vidare. Regeringen aviserar att man har för avsikt att tillåta högre drivaxel och boggietryck på de svenska vägarna. Dessa skall ökas till 11,5 resp. 19 ton. Regeringen har för avsikt att fatta definitivt beslut efter det att de överläggningar som pågår mellan vägverket och berörda intressenter har genomförts. En ökning av viktgränserna vore bra, och utskottet delar regeringens bedömning i denna del. Inte minst EES-avtalet och förhoppningsvis det framtida EG-medlemskapet talar för att denna förändring behöver göras. Sedan har Socialdemokraterna föreslagit att ytterligare ca 1,3 miljarder, utöver regeringens förslag, skall avdelas för väginvesteringar. Utskottet har rent allmänt, vilket också framgår av betänkandet, ingenting emot ökade anslag. Men, och detta är ett viktigt men, det krävs sans och balans när det gäller hur väl underbyggda förslagen är i fråga om finansieringen. Det är viktigt att den svenska statsbudgeten inte försvagas ytterligare. När man dess värre vet på vilka lösa boliner som de här förslagen baseras blir man faktiskt orolig. Socialdemokraterna föreslår ytterligare utgifter på en mängd områden, bl.a. detta område. Samtidigt är de hårdnackade motståndare till exempelvis den viktiga utförsäljningen av statliga företag. Jag konstaterar att Bo Nilsson i talarstolen sade någonting i stil med: Om socialdemokraternas politik genomförs, står Sverige väl rustat inför framtiden. Men jag är, herr talman, inte ensam om att vara oroad för Socialdemokraternas ekonomiska politik. Jag kan ta tillfället i akt att i kammarens talarstol citera en annan person som är mycket oroad. Han heter Kjell-Olof Feldt och bör vara ganska bekant i de här lokaliteterna. Han har sagt: ''men vad man då bygger upp är en position inför nästa val som gör att socialdemokratin i regeringsställning kan bli livsfarlig för landet''. Socialdemokraternas förslag är illa underbyggt. Ser man till Socialdemokraternas politik i allmänhet finner man att den skulle medföra mycket stora nackdelar för Sverige, och möjligheten att få fram medel till ytterligare infrastrukturinvesteringar på vägområdet skulle minska betydligt. Jag skulle vilja kommentera några av de tidigare inläggen, som framför allt Bo Nilsson har gjort. Han frågade vad vi anser när det gäller underhållet av vägnätet och om vi verkligen vill minska underhållet av vägnätet. Nej, Bo Nilsson vet lika väl som jag att det regeringen har föreslagit är att man i dagens konjunkturläge, med pressade priser vad gäller nyinvesteringar, kan ta de pengar som av den anledningen blir över till att satsa just på underhåll av vägnätet. Där behöver inte Bo Nilsson vara speciellt orolig. Vad gäller inflytandet över planeringen inom infrastrukturen är det också så, Bo Nilsson, att trafikutskottet nyligen har behandlat en skrivelse från riksdagens revisorer, där de tar upp detta problem. Utskottet tar med anledning av de förslag som riksdagens revisorer för fram initiativ till att uppmana regeringen att skynda på det här arbetet. Det tycker jag också är speciellt glädjande. När man fattade beslut om de automatiska fartkamerorna, som Ny demokrati berör, sade man att verksamheten skulle utredas och utvärderas. Det framhåller utskottet ganska klart i detta betänkande, som jag ser det. Jag tycker att det är rimligt att avvakta den utredningen. Dessutom vet vi att den här verksamheten i dagsläget inte förekommer alls. Företaget som är inblandat i verksamheten har gått i konkurs. Jag kan meddela Kenneth Attefors att jag inte ser någon direkt nackdel i det. Men, som sagt, vi får avvakta utvärderingen av detta. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga delar och avslag på samtliga reservationer. Men jag vill också ställa två frågor till Bo Nilsson i den här debatten. Jag har visat att Socialdemokraternas ekonomiska politik vore skadlig för landet. Den skulle också minska möjligheterna att få fram viktiga medel för väginvesteringar. Hur skall Socialdemokraterna finansiera dessa investeringar utan ekonomisk tillväxt, som blir resultatet av deras politik? Socialdemokraterna motsätter sig också en viktig inkomstkälla till vägbyggandet, nämligen utförsäljningen av statliga företag. Hur skall socialdemokraterna finansiera de här satsningarna? Blir det ytterligare skattehöjningar, exempelvis på vägtrafiken, eller vilken typ av skattehöjningar blir det fråga om?
Herr talman! Först höll Jan Sandberg en relativt lång utläggning om att underhållet var eftersatt. Sedan har jag läst vägbetänkandet från i fjor, där Moderaterna begärde 1,4 miljarder ytterligare för underhållet av vägarna. Nog tycker jag att det här är konstigt, Jan Sandberg. Anser ni att vägunderhållet är eftersatt? Anser ni att det behövs satsningar på vägunderhållet? Då måste man satsa i år, precis som i fjor. Utskottet beställde i fjor ökade medel, och vi anslår nu ökade medel. Ni säger nej och minskar anslaget med 220 miljoner. Nog har jag, och jag tror flera med mig, svårt att förstå hur det här kan gå ihop. Sedan säger Jan Sandberg att det måste vara sans och balans i kraven. Då kan man fråga sig om den här sansen och balansen skall komma till just som vi har bytt regering. I fjor var det opportunt att satsa mycket pengar på vägunderhåll, men i år skall man minska anslagen. Jag tror att det är viktigt att vi gör satsningarna nu i lågkonjunkturen, för det förbereder oss för nästa högkonjunktur. Men det skapar också viktiga arbetstillfällen. Det är nu de här satsningarna behövs. När det gäller finansieringen kan jag lugna Jan Sandberg. Vart och ett av de förslag till utgiftshöjningar som vårt parti föreslår är finansierat till sista kronan. De omfattande investeringar som vi föreslår i samband med behandlingen av kompletteringsbudgeten längre fram är också finansierade till hundra procent. Jan Sandberg kan sova lugnt. Vi tar ansvar för Sveriges ekonomi, nu och som vi alltid har gjort.
Herr talman! Nu nämner Bo Nilsson att vi från regeringspartierna inte vill satsa på underhåll och byggande av vägar. Samtidigt nämner Bo Nilsson kompletteringspropositionen. Har inte Bo Nilsson läst den? Där föreslås det att vi skall satsa ytterligare ungefär 2,2 miljarder på infrastrukturen. Jag hoppas att Bo Nilsson här kan ge besked om att även han tycker att detta är en glädjande satsning. Jag kan ha mycket gott samvete när det gäller regeringens politik. Sedan säger Bo Nilsson också att alla de utgifter som Socialdemokraterna föreslår är finansierade till sista öret. Jag hoppas få en viss klarhet i detta när Socialdemokraternas motion i anledning av kompletteringspropositionen presenteras. Man skriver i en reservation till detta betänkande att man skall ha raka rör mellan vägtrafiken och väginvesteringarna och att man den vägen skall plocka fram nya pengar. Det är möjligen ett sätt att få fram pengar, i stället för att sälja de statliga företagen, som vi vill. Vad innebär de här raka rören? Är det höjda vägtrafikskatter för bilisterna? Är det ytterligare höjda bensinskatter eller är det andra skattehöjningar som man skall ta till? Det är den bristen i sans och balans som jag märker när jag läser Socialdemokraternas olika förslag. Ge mig besked på den punkten, Bo Nilsson. Hur mycket dyrare blir det med de här raka rören för den svenska vägtrafiken och de svenska bilisterna?
Herr talman! När det gäller kompletteringsbudgeten och de 2,2 miljarderna har jag åtminstone inte hittills uppfattat att de skulle gå till att förbättra underhållet av våra vägar. Oavsett det är summan otillräcklig. De 2 miljarderna räcker inte långt. Vi kommer, som jag sade, med ett omfattande program för att förbättra vägar och järnvägar samt infrastrukturen över huvud taget. Jag tycker att vi skall behandla det programmet i vår. Det kommer att bli ett omfattande program, och jag skulle förmoda att t.o.m. Jan Sandberg blir imponerad över det program som vi har skapat efter att ha dammsugit hela det här landet på dess behov. Hela vår partiorganisation har varit engagerad, och vi kan verkligen redovisa många projekt som är både nödvändiga och viktiga för landets infrastruktur. När det gäller de raka rören säger vi att man nog måste titta på alternativa möjligheter att finansiera vägunderhållet, och jag tror att det gäller oavsett vilken regering som sitter. Jag är nästan övertygad om att regeringen avser att komma tillbaka med någon form av nya finansieringsmöjligheter för just vägunderhållet. Jag tror som sagt inte att det har med färgen på regeringen att göra. Jag tror att vi kunde vara överens om det här. Det hade varit en fördel för saken.
Herr talman! Jo, vi är överens om att det är viktigt att satsa på infrastruktur. Men när jag vill ha mer konkreta förslag från Bo Nilsson, något som så att säga utgör basen för alla uttalanden om ökade ramar och ökade satsningar, då är det enda besked jag får att det skall vara raka rör i form av nya intäkter från vägtrafiken. Jag har frågat vad det är för nya intäkter. Skall bilisterna tvingas betala mer i vägtrafikskatt eller är det fråga om höjda bensinskatter? Då hänvisar Bo Nilsson -- tro det eller ej! -- till den nuvarande regeringen och säger att man avvaktar väl underbyggda och intelligenta förslag därifrån. Då kan jag säga till Bo Nilsson att vi redan har sett många väl underbyggda och intelligenta förslag från regeringen, och det lär komma fler. Men att Bo Nilsson hänvisar till regeringens kommande förslag, efter att här i stora ordalag ha talat om ökade satsningar på infrastruktur, innebär ju att hans kritik mot regeringen faller platt till marken. Det är det konstaterande som jag tycker att man kan göra efter att ha lyssnat till den här debatten.

Herr talman! När jag tänker tillbaka på valrörelsen, vill jag minnas att de borgerliga partiernas företrädare talade om ett budgetunderskott på 20-- 30 miljarder under det kommande budgetåret. Med tanke på politiken med nedskärningar av offentlig verksamhet och sänkta skatter och den typ av politik mot arbetslösheten som de avsåg att föra ansåg vi att budgetunderskottet skulle bli bortåt 90 miljarder kronor. Tyvärr fick vi fel. Det visar sig nu att det kommer att gå upp mot 100 miljarder. Jan Sandberg sade att försäljning av de statliga företagen, kanske också av verken, skulle ge resurser för satsningar på infrastruktur. Men de ger ju redan resurser genom den avkastning som de levererar in till statskassan. Säljs företagen, kommer avkastningen att tillfalla någon annan. Eftersom köparna kanske till stor del inte finns i Sverige, kan de pengarna i framtiden mycket väl tillfalla utländska ägare. Det kan gälla LKAB, och det kan gälla Vattenfall och Televerket. Vi kan också hamna i den situationen att de som köper statliga företag gör det bara för att komma åt marknadsandelar och att de sedan lägger ner företagen. I värsta fall står vi då med en infrastruktur men utan företag. Sverige är i så fall inte det första landet som har råkat ut för det bekymret. Jan Sandberg hade i utskottet en möjlighet att få fram mera resurser till drift och underhåll av statliga vägar -- 1 350 miljoner eller, om han hade gått på vårt förslag, 700 miljoner -- men han valde att göra upp med Ny demokrati om en snabb utredning om privat finansiering av E6:an. Tror Jan Sandberg att det är någonting som är realistiskt?
Herr talman! Jag tycker att man skall pröva alla möjliga vägar att satsa på infrastrukturinvesteringar, dock inte skattehöjningar. Vi får se om utredningen visar att det är möjligt att få fram pengar från privata intressenter. Vi har haft andra projekt, exempelvis i Stockholmsregionen, där privata intressen har varit med i diskussionen. Låt oss avvakta vad utredningen kommer fram till. Bengt Hurtig nämnde budgetunderskottet. Men Bengt Hurtig vet ju att grundorsaken till det svenska budgetunderskottet är de ekonomiska problem som Sverige har i dag och som till mycket stor del är ett resultat av den politik som har förts tidigare. Att Bengt Hurtig vågar ta ordet budgetunderskott i sin mun förvånar mig litet. Jag har anklagat Bo Nilsson för att ha ett dåligt underbyggt budgetalternativ och dåligt underlag för sina förslag om satsningar på infrastruktur, men jag vill säga att de anklagelserna är en västanfläkt i jämförelse med de omdömen som jag är beredd att avge om det budgetalternativ som Vänsterpartiet har fört fram. Att de borgerliga partiernas representanter i utskottet var litet kallsinniga till de ytterligare 1,3 miljarderna som skulle satsas på vägar kan delvis ha berott på -- har Bengt Hurtig tänkt på det? -- att vi visste att det var på gång i kompletteringspropositionen ytterligare medel, större medel, 2,2 miljarder, just för satsningar i infrastrukturen, där huvuddelen skall gå till vägarna. Socialdemokraterna kunna dra tillbaka yrkandet om bifall till reservationen om ökade anslag, med hänvisning till att regeringen i kompletteringspropositionen föreslår ytterligare medel utöver de 1,3 miljarder som de yrkade bifall till i utskottet.
Herr talman! Det budgetalternativ som vi lade fram i januari höll. Vi redovisade då möjligheter att plocka fram totalt 15 miljarder utöver vad regeringen har tänkt sig. Så de satsningar vi har velat göra hade givetvis rymts inom de förändringar i förhållande till regeringsförslaget som vi föreslog. De 2,2 miljarderna i kompletteringspropositionen kommer vi naturligtvis att få diskutera i en ny omgång. Det beloppet är inte heller tillräckligt. Vår satsning i januarimotionen på det vi kallar för infrastruktur rör sig totalt om ca 10 miljarder.

Herr talman! Jag ämnar inte yrka bifall till min motion A437. Jag vill däremot ta tillfället i akt att prata för det som jag har tagit upp i den motionen. Ärendet kommer snart tillbaka på riksdagens bord i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen. Vi som bor i Klarälvsdalen tycker att vi möter för dålig förståelse för de problem vi har. I Hagfors och Munkfors, där väg 62 går förbi, finns en kraftfull exportindustri. I bygden, som har ungefär 21 000 invånare, produceras exportvaror för litet drygt 3 miljarder kronor per år, i varje fall ett normalt år. Nu är det ju lågkonjunktur. Munkfors har fått en utländsk ägare, från Österrike, där man är van att köra på vägar som håller Europastandard. Om man lastar en bil i Österrike, med de regler som gäller där, kan man inte köra hela vägen till Hagfors utan att lasta om, möjligtvis i Deje, och köra med två bilar därifrån. Jag tycker att det är litet förvånande att viktiga exportindustrier kan behandlas på det viset och att trafikutskottet inte har visat större intresse för den här frågan. I dag ligger det varsel i Hagfors järnverk på halva arbetsstyrkan, 700 personer. Vi som bor och verkar i området försöker få hjälp från alla håll för att lösa problemen. Det kommer att bli fruktansvärda sociala problem också med arbetslöshetstal som med all säkerhet kommer att gå upp emot 25 % nästa år -- det kanske blir mera. I den situationen skulle det vara bra med litet extra anslag, för det skapar dels sysselsättning under byggtiden, dels bättre förutsättningar för den industri som finns kvar. Det kommer fortfarande att finnas stora exportindustrier i området, även om hela varslet fullföljs. Det är av den anledningen som jag har begärt ordet, och jag hoppas att trafikutskottets ledamöter, oavsett vilket parti de tillhör, tänker på det jag har sagt och tar hänsyn till det när frågan kommer tillbaka. Jag tror att trots problemen med minskad sysselsättning och hög arbetslöshet är den typ av industri som finns i Hagfors och Munkfors ytterst viktig för svensk industri. Ja, jag inte bara tror det, utan det vet jag. Därmed kan det väl vara slut på resonemanget i den frågan. Herr talman! Jag måste något kommentera det som Jan Sandberg sade om utförsäljning av statliga företag, kopplat till byggande av vägar. I det sammanhanget nämndes SSAB. Detta kommer vi säkert att diskutera i kammaren längre fram. Men nog är det väl så, att regeringen inte nu säljer ut de här andelarna i SSAB. Vad man gör är väl att man går ut och lånar pengar i två år på andelar som sedan kan förvandlas till aktier -- då det alltså blir fråga om försäljning. Låna pengar under två år, räntebärande lån, kan man väl göra i vilken bank som helst. För det behöver man inte skriva ut ägarandelar i ett statligt företag.
Herr talman! Bo Finnkvist har rätt när det gäller den tekniska uppläggningen av det här steget av utförsäljningen av SSAB. Men jag sade också i mitt anförande att jag såg detta som ett viktigt steg, och att jag gärna såg att utförsäljningen fortsatte med andra företag och på andra sätt. Jag tror att Bo Finnkvist och jag i varje fall är överens om att det är viktigt att få fram pengar till investeringar i vägar.

Herr talman! Det är klart att det är viktigt att få fram pengar till investeringar i infrastruktur; det är ju det jag har talat för. Men att sälja ut de statliga företagen för att klara detta -- det tycker inte jag är rätt. Vi har ju under den socialdemokratiska regeringsperioden försökt sköta dessa statliga företag på ett bättre sätt, och fått till stånd avsevärda vinster i den här företagsgruppen. Och de vinsterna kan ju användas till både väginvesteringar och andra utgifter som staten har. Då är det dumt att sälja -- i varje fall sälja mycket konjunkturkänslig industri i en lågkonjunktur. Det är väl knappast rätt tidpunkt om man nu skall välja den här vägen.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten. Utskottsmajoriteten har ju företrätts på ett utmärkt sätt av Jan Sandberg. Men när jag hörde Bo Nilssons första inlägg, tyckte jag ändå att det fanns anledning att göra ett par reflexioner. Det är mycket nyttigt med litet ombytta roller ibland. Och det är av många skäl bra, tycker jag, att Socialdemokraterna nu har hamnat i opposition. En av de effekter som har uppnåtts genom att Socialdemokraterna har hamnat i opposition är att de nu t.o.m. har börjat intressera sig för regionalpolitiska satsningar inom kommunikationsområdet. Detta har vi saknat i stor utsträckning tidigare från Socialdemokraterna, när de satt i regeringsställning. Bo Nilsson är ju ny i trafikutskottet, och jag vet inte i vad mån han har hunnit läsa igenom gamla debattprotokoll, gamla utskottsbetänkanden osv. Men jag tror att det där finns mycket intressant att läsa när det gäller just regionalpolitiken. Reservation 6, som socialdemokraterna har avgivit i utskottet och som behandlar regionalpolitik, är klart tillgodosedd redan i utskottsmajoritetens betänkande. Framför allt på s. 30 och 31 finns flera formuleringar som klart visar att det är en mycket tydlig regionalpolitisk inriktning i den nuvarande regeringens och i utskottsmajoritetens strävanden. De önskemål som framförs i reservation 6 är tillgodosedda. Vi noterar på s. 30 att den nuvarande majoriteten står fast vid det tidigare beslutet att en större andel av de ordinarie väganslagen skall specialdestineras till vissa regioner, dvs. Norrland, Kopparberg, Värmland och Dalsland. Vi skriver också: ''Utskottet anser att man i princip bör eftersträva en likvärdig standard på vägar med likartat trafikarbete, oavsett vägarnas geografiska belägenhet''. Detta står alltså i majoritetstexten, och socialdemokraterna väljer att upprepa det i sin reservation. Överst på s. 31 står: ''Vidare vill utskottet betona att det vägpolitiska mål som syftar till en tillfredsställande vägstandard i landets alla delar, även på det lågtrafikerade vägnätet, ligger fast.'' Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis konstatera att reservation 6 är ett ypperligt exempel på fullständigt onödiga reservationer där man slår in vidöppna dörrar.
Herr talman! Elving Andersson tycker att det är bra att vi har hamnat i opposition. Nu tror jag att det redan före sommaren kommer att gå upp för väldigt många människor här i landet, inte minst för dem som är beroende av vägar och järnvägar, att det hade varit en stor fördel med en socialdemokratisk regering. Jag tror att Elving Andersson kommer att hamna på defensiven i de här frågorna, och det är honom väl unt som regeringens representant. När det gäller regionalpolitik vill jag påstå att vi socialdemokrater har gjort stora insatser för regionalpolitiken. Jag har själv tidigare suttit i arbetsmarknadsutskottet, och vet att det är så. Elving Andersson har betydligt svårare, tror jag, att umgås med sina moderata vänner än med oss när det gäller regionalpolitiken. Sedan undrade Elving Andersson om jag hade hunnit läsa gamla protokoll. En del har jag hunnit läsa, och när det gäller vägväsendet har jag läst förra årets betänkande. Man ser klart och tydligt skillnaden mellan dåvarande oppositionspartier och nuvarande regeringspartier. Då var man rätt pigg på att öka utgifterna. I dag vill man t.o.m. minska dem, såsom jag har sagt i mitt tidigare inlägg. När det gäller reservation 6 har vi velat understryka, ännu litet mer än vad regeringspartierna gör, hur viktigt det är med satsningarna på regionalpolitiken. Och jag tror att det finns alla skäl att göra sådana markeringar framöver.
Herr talman! Bo Nilsson säger att fram i sommar skall folk få klart för sig att det hade varit en stor fördel om man hade haft kvar en socialdemokratisk regering. Jag utgår från att Bo Nilsson då avser det regionalpolitiska perspektivet, eftersom det är det vi diskuterar. Det kan hända att det är så, men det måste i så fall innebära att socialdemokraterna har svängt 180 grader i sitt sätt att hantera regionalpolitiken. Den linje man tidigare har företrätt, när det har gällt infrastrukturen och de regionala satsningarna, har inte varit till gagn för regionalpolitiken, utan snarare tvärtom. Det har varit de stora satsningarna som prioriterats. Som jag visat med de korta citaten från s. 30 och 31 i betänkandet är vi alltså sams mellan majoritetspartierna om inriktningen. Och jag betraktar de här skrivningarna som minst lika långtgående som vad socialdemokraterna presterat i reservation 6. Till detta skall läggas det som Jan Sandberg var inne på tidigare, vad som föreslås i kompletteringspropositionen -- 2,2 miljarder, i huvudsak specialdestinerade till det mindre vägnätet. Så jag känner mig i gott sällskap tillsammans med de andra partierna i regeringen när det gäller att värna regionalpolitiken och satsningarna på infrastruktur för att hela Sverige skall leva.
Herr talman! Jag vill bara till sist säga att jag tror att det inte bara gäller regionalpolitiken utan framför allt satsningarna på infrastruktur när de flesta svenskar kommer att få klart för sig att det är vårt parti som står för framtidstron, att det är vårt parti som är berett att satsa för att Sverige skall komma över lågkonjunkturen. Och jag tror att den debatt som vi kommer att ha fram till sommaren kommer att visa att jag har rätt och att Elving Andersson har fel.
Herr talman! Jag vill påstå att väljarna redan förra sommaren kom underfund med socialdemokraternas politik och deras satsningar på regionalpolitik och på infrastruktur. Och det gav de uttryck för i valet i september.

Herr talman! Vi får nu möjlighet att än en gång behandla en av de större miljöskandalerna i det här landet. Riksdagen har själv medverkat till den, trots alla stolta trafikpolitiska deklarationer om resursbevarande och hänsyn till miljön. Som jag sade när det gällde det förra betänkandet, är det kraftfulla satsningar på järnväg och sjöfart som måste vara hörnstenarna i en långsiktigt uthållig transportpolitik. Det betyder också återhållsamhet med nya motorvägar och projekt som Öresundsbron. Vi är inte ensamma om den ståndpunkten i opinionen, även om det råkar vara så att riksdagens majoritet har lagt sig platt för brofantasterna. Jag vill bara påminna om vad nuvarande miljöministern Olof Johansson skrev i sin partimotion för ett år sedan: ''Centern kan än en gång konstatera att det, mot bakgrunden av ovanstående beskrivna miljörisker för Östersjön, är ytterst oansvarigt och miljöfientligt av regeringen att föreslå ett brobygge.'' Det var miljöministerns ståndpunkt för ett år sedan. Nu har den stronga hållningen från i fjol reducerats till att man i en meningsyttring säger att man inte motsätter sig att en miljöprövning görs. Hur skulle det ha sett ut, om man hade motsatt sig en miljöprövning. Man kräver inte ens att en järnvägstunnel skall prövas ordentligt. Enligt vår mening har frågan om en järnvägstunnel aldrig prövats ordentligt. Enligt Öresundsdelegationens egen rapport framgår att ett tunnelalternativ inte behöver bli någon dålig affär. Tekniken för byggande av tunnlar utvecklas också. Vad jag förstår utesluter inte heller det danska beslutet ett tunnelalternativ. Det är enligt vår mening också litet patetiskt att göra en miljökonsekvensutredning efter det att ett folkrättsligt bindande avtal har slutits. En miljökonsekvensutredning för olika alternativ borde naturligtvis ha legat på bordet innan avtalet upprättades och besluten fattades. Övriga länder runt Östersjön har ställt krav på att Helsingforskonventionens stater och relevanta organisationer runt Östersjön skulle inbjudas till att delta i en expertpanel som skulle vara med och utforma miljökonsekvensbeskrivningar av brobygget och alternativen till det. Vad jag förstår blir det konsultföretaget VBB, som själv vill vara med och projektera bron, som eventuellt kommer att använda sig av internationella experter som de själva väljer ut När ärendet sedan kommer till regeringarna i Sverige och Danmark skall ansökan om att få bygga prövas enligt naturresurslagen. Då skall övriga Östersjöstater och organisationer få yttra sig i en remissomgång. Men det är den sökanden parten, dvs. brobolaget som skall ansvara för att miljökonsekvensbeskrivningen är korrekt. Kommer regeringen att låta våra grannländer själva plocka ut de experter som de vill skall yttra sig? Det finns en klar oro att den svenska och den danska regeringen själva vill plocka ut de experter som man vill låta yttra sig. Det kunde vara intressant att få ett klart svar på den frågan här i dag. Det går inte i längden för vissa länder att hålla på med fasoner och försöka sätta sig på sina grannar. En del miljöaktivister runt Östersjön har t.o.m. börjat jämföra politiken med den politik som fördes av centralmakten i Moskva. Det är inte något bra tecken. Om regeringen inte är nöjd med den framtida miljökonsekvensbeskrivningen som konsulten VBB, gör kan den naturligtvis begära kompletteringar. Enligt naturresurslagen är det då främst utnyttjandet av själva marken och vattnet som skall prövas. Man skall huvudsakligen pröva om naturresurserna kan behövas till något annat än vägar och brofästen. När bron väl godkänts enligt naturresurslagen är det, såvitt jag förstår, ganska svårt att stoppa projektet. Det är bara utformningen som torde kunna påverkas vid prövningen enligt miljöskyddslagen. Herr talman! Det är naturligtvis orimligt att vi först skall förbinda oss att kraftigt minska olika luftföroreningar och sedan dra på med en vägtrafikutveckling som obönhörligen kommer att öka utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, ozon, kolväten och bly. I verkligheten borde dessa utsläpp enligt många forskare minska kraftigare än vad de målsättningar som vi har antagit redovisar. > bDen förra regeringen uppskattade biltrafiken på bron till 9 000 per dygn. Man kan väl misstänka att den siffran nämndes för att kunna hålla nere den beräknade miljöbelastningen. Nu torde bron inte ha en chans att bli lönsam med mindre än att mångdubbelt fler fordon passerar. Ölandsbron har i dag ca 12 000 fordon per dygn. Detta till en ö med 24 000 invånare. En broförbindelse mellan två sådana befolkningskoncentrationer som det är frågan om här kommer att ha betydligt fler trafikanter. För att få den lönsam räknar man med upp till 50 000 trafikanter per dygn. Då kommer miljöbelastningarna att bli annorlunda än vid 9 000 Många marker i södra Sverige klarar inte den miljöbelastning som redan nu är för handen. I Skåne får marken ta emot upp till 25 kg kväve per hektar och år. Vissa lokaler kan få ta emot närmare 60 kg. Enligt forskarna borde utsläppen ner till 10 SGU menar att omfattande marker i södra Sverige egentligen inte tål mer än 2--10 kg kväve per hektar och år. Sedan har vi naturligtvis problemet med vad som händer med lek och yngelplatser inte bara i Östersjön utan också i själva sundet när muddring och sandsugning kör i gång på allvar. Dessa miljöhot har ju vänts ut och in flera gånger i denna kammare. Vi får hoppas att de också kommer att behandlas i den s.k. miljökonsekvensbeskrivning som kommer så småningom. Häromveckan såg vi också på TV de simultanövningar som man nu gör för att fartyg skall kunna navigera mellan bropelarna. Vattenströmmar och starka vindar kommer att ställa oerhörda krav på lotsningen. Det gäller särskilt vid möten mellan större fartyg. Lotsar kommer kanske också att vägra att lotsa vid dåligt väder och när strömmar och vindar är besvärande. Vi har Tjörnolycken i färskt minne. Då fick ett fartyg fel på sin manöverutrustning och gick in i en bropelare. Våra grannländer är naturligtvis oerhört intresserade av dessa frågor. Många ställer sig också frågan varför frakter skall gå på en bro när transporter bör vara flexibla. Färjetrafik är mer flexibel än både en tunnel och en bro. Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till meningsyttringen.

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till hemställan i betänkandet om en fast förbindelse över Öresund och avslag på meningsyttringen från Skälet till det här betänkandet är fem motioner. I tre av dem krävs att man skall utreda mer eller stoppa projektet. I två av dem krävs att man skall öka takten i projektet. Det är drygt 11 månader sedan riksdagen godkände ett bindande folkrättsligt avtal mellan Danmark och Sverige om att en fast förbindelse i form av en kombinerad järnvägs och bilbro skall byggas mellan Malmö och Köpenhamn. Det här var ett glädjande beslut för många. Frågan har debatterats i 100 år, och nu har man äntligen kommit till skott. Bengt Hurtig talar dels i sin meningsyttring, dels i sitt inlägg om en miljöskandal. Allting är relativt, men jag är inte säker på att man skall använda den tonen. Han talar också om att broförbindelsen kommer att kosta upp till 30 miljarder kronor. Han har givetvis rätt att föra fram den siffran, men det är en siffra som många andra anser vara alldeles för hög. Bengt Hurtig skall akta sig för att citera. Han tillhör det parti som, om man skulle börja gräva i gamla citat, befinner sig i en besvärlig situation. Bengt Hurtig säger att det finns en risk att fartyg kommer att kollidera med bron. I Öresund finns den s.k. Flintrännan. Det är en smal djup passage, och det är inte ofta som fartygen missar den rännan. Bron blir betydligt bredare. De problemen är trots allt hanterbara. Herr talman! Vi känner alla argumenten för och emot bron i debatten. De har luftats i riksdagen, i betänkanden och i interpellationer och frågor till olika statsråd. Enligt min uppfattning finns det ingen anledning att återigen ha en lång, och kanske uppslitande, debatt.

Motsatsen gäller för de andra partierna. Om bron är så betydelsefull, så fantastiskt dålig, t.o.m. en miljöskandal, som det ibland hävdas i debatten, varför har inte de partier som varit emot bron haft en större framgång i den allmänna opinionen? Nu går allt enligt tidsplanerna. Bygget påbörjas 1993. Det är tänkt att bron skall invigas på midsommarafton 1999. Det kanske missar på någon dag, men tidsramen ligger klar. Beskedet om ett brobygge har inneburit ett ökat samarbete mellan t.ex. banker i Danmark och Sverige. Det är ett samarbete som har startat just tack vare beslutet om bron. Herr talman! Vidare har vi frågan om pengarna. Det sägs i dag i debatten att bron kommer att kosta. Det är inte meningen att bron skall kosta något för skattebetalarna. Bron skall finansieras med hjälp av intäkter från dem som använder bron. Vi har en positiv inställning till järnvägen. Den summa om sammanlagt 300 milj.kr. per år som skall betalas av DSB och SJ är mindre än vad det kostar att bygga anläggningen. Det visar att vi ser positivt på järnvägen. Vi tror att det kommer att bli en uppgång för järnvägen genom att bron kommer till stånd. Sist har vi frågan om en tunnel. Det talas ibland om att ett tunnelalternativ inte har utretts. Visst skall det finnas en kort tunnel på två kilometer i komplexet. I vår omvärld pågår det i dag ett stort tunnelbygge under Kanalen mellan England och Frankrike och ett stort tunnelbygge under Stora Bält. Man skall akta sig för att ta de två tunnelbyggena som exempel på att ett tunnelbygge är bra. De har hitintills utgjort en dålig affär både när det gäller pengar och den tid som har åtgått för att bygga dem.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö märkte tydligen inte att jag ställde en fråga till regeringspartiets företrädare. Den finska Naturskyddsföreningens internationella sekreterare Jaana Nurminen säger att Sverige och Danmark gör anspråk på att själva tillsätta delegaterna i den nordiska expertgruppen inom Helcom som skall granska bygget över Öresund. Länderna vill alltså förbehålla sig den rätten i Är dessa uppgifter felaktiga? Kommer regeringen att se till att våra grannländer själva får tillsätta de experter som skall få yttra sig? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på dessa enkla frågor.
Herr talman! Jag är övertygad om att de svenska och danska regeringarna tillsätter de experter som är mest kompetenta att hantera frågan.
Herr talman! Jag tolkar detta som att när miljökonsekvensbeskrivningen skickas på remiss till våra grannländer kommer de inte att själva få utse de personer som skall utforma yttrandena.

Herr talman! När riksdagen för knappt ett år sedan godkände avtalet mellan Sverige och Danmark om en broförbindelse över Öresund, var vi från Centerns sida starkt kritiska mot förfaringssättet. Vi var kritiska mot det sätt miljöfrågorna hade hanterats när det gällde miljön i Östersjön och luftsituationen i sydvästra Skåne. Vi var starkt kritiska mot de ekonomiska beräkningarna för brobygget, och vi undrade om det över huvud taget var en klok transportteknisk lösning för Sveriges förbindelser med kontinenten. När det gäller miljöaspekterna inriktar sig vår kritik på ungefär samma område som Bengt Hurtig berörde. Beslutet fattades först, och miljöutredningarna skulle göras senare. Vi tyckte att det hade varit rimligare att hantera frågan i en annan ordning. Vi från Centerns sida har i princip inte ändrat uppfattning. Men nu är situationen den den är. Det är ett faktum att en klar riksdagsmajoritet, mot vår vilja, gav klartecken för undertecknande av avtalet. Det är ett folkrättsligt bindande avtal mellan två stater, och det är det faktum vi har att leva med. Nu skall miljöprövningen göras, miljökonsekvensbeskrivningarna tas fram och frågan prövas enligt gällande lagstiftning. Jag vill då för min och Centerns del säga, att med tanke på de statsråd som för närvarande innehar taburetterna på miljödepartementet, är jag övertygad om att denna miljöprövning blir både seriös och framför allt mycket grundlig.

Herr talman! Intet är som väntans tider, heter det som bekant i Karlfeldts vårdikt. I så fall har vi som vill ha en Öresundsbro fått vårt lystmäte stillat. För väntat har vi. I över 100 år, som Sten Andersson i Malmö sade, har frågan stötts och blötts. Så äntligen för snart ett år sedan bestämde sig Sveriges riksdag för att en kombinerad väg och järnvägsförbindelse skulle byggas över Öresund. Några månader senare fattade det danska folketinget ett likalydande beslut. Den så hett eftertraktade Öresundsbron kan nu bli verklighet. Den behövs verkligen, i synnerhet nu när Sverige på allvar vill bli en del i det nya Europa Som kommunalpolitiker i flera år i Malmö vet jag hur mycket möda och tid som har lagts ner på att övertyga om det rätta och självklara i att Sverige och Skåne knyts närmare till Danmark och övriga Europa. I alltför många år fick vi tala för döva öron. Mycken värdefull tid har tyvärr gått förlorad. Därför får inte nu det pågående planeringsarbetet ytterligare förhalas. Herr talman! Jag måste säga att jag kände en viss oro under regeringsförhandlingarna i höstas, men jag blev desto gladare när den nya borgerliga regeringen så tydligt fastslog i regeringsförklaringen att bron skall byggas. Dock har det under vintern kommit en del oroande signaler från regeringskansliet, det måste jag medge, som skulle kunna tyda på att riksdagsbeslutet till vissa delar var ifrågasatt. Några motioner till dagens betänkande visar också på detta. Jag är därför glad över att utskottet så klart tar ställning för bron. Det tycker jag är mycket bra. Från Folkpartiets sida vill jag därför entydigt framhålla att vi helt och fullt står fast vid det beslut som riksdagen fattat och att vi önskar att arbetet med byggandet av bron följer den fastställda tidsplanen, dvs. byggstart vid årsskiftet 1993-1994. Såvitt jag förstår av de senaste rapporterna bör detta klaras. Självfallet skall de nödvändiga miljöprövningarna göras, och många studier har redan gjorts. Totalt handlar det om 130 delundersökningar om hur förbindelsen över Öresund påverkar miljön. En av de viktigaste frågorna, som bl.a. har tagits upp i debatten här i dag, är att kraven på att vattenströmningen genom sundet skall tillgodoses, dvs. den s.k. noll-lösningen. Detta är något som vi från Folkpartiets sida speciellt framhöll under riksdagsbehandlingen. Jag är övertygad om att miljökraven kommer att kunna klaras. Dessutom är det ju så, Bengt Hurtig, att vägtrafiken kommer att subventionera järnvägen, det är viktigt att poängtera, och därigenom om man så vill ett miljövänligare resande. Herr talman! För mig som liberal och vän av internationella kontakter, ökat samröre över gränser, är byggandet av bron en mycket viktig symbolfråga inte bara för Skåne och definitivt inte bara för Malmö, utan faktiskt för hela Sverige. Byggandet av en bro över Öresund är inte enbart en transportfråga eller en ekonomisk fråga, vilket ibland tenderar att vara fallet i debatten, utan det är också en ideologisk fråga. Människor kommer i praktiken att komma varandra närmare. Skåne knyts samman med Själland. Det är fråga om över 3 miljoner invånare. Vi får en gemensam bostads och arbetsmarknad. Vi kommer att få ett rikare kulturliv, bättre utbildnings och forskningsmöjligheter och tre högkvalitativa universitet -- Lund, Köpenhamn och Roskilde. Det blir snabbare kommunikationer. Det kommer inte ens att ta en halvtimme att resa med tåg mellan Det handlar också om ett bättre utnyttjande av de flygplatser som i dag finns -- i första hand givetvis Malmö-Sturup. Både järnvägsnätet och vägnätet kommer att förbättras på båda sidor av sundet. Sedan är det självfallet så, att vi genom Öresundsbron och Stora Bält-förbindelsen snabbare kommer att nå övriga Europa. I nästa skede tror jag säkert att också den fasta förbindelsen över Fehnmarn Bält kommer att byggas. Då når vi ännu snabbare ner i Europa. Herr talman! Självfallet kommer också själva byggandet av bron att vara mycket stimulerande för näringslivet, och det kommer att skapa många nya jobb. Jag är övertygad om att det faktum att själva planeringsarbetet nu på allvar kommit i gång och att Öresundskonsortiet är bildat är positivt för Skåne -- ett Skåne som, vilket jag tycker att man bör påminna om i den här församlingen, dras med stora problem med hög arbetslöshet och svårigheter att få statliga satsningar sig tilldelat. I synnerhet på byggsektorn är arbetslösheten stor och förväntas bli en av de högsta i landet i slutet av året.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

Herr talman! Man skall bygga broar mellan folk. Öresundsbron har vi skåningar hoppats på, utrett och planerat för i över 100 år, och nu synes lösningen äntligen vara på väg. Vi har förvisso i Skåne haft många spännande år bakom oss med båtarna. Vi har haft massor av konstiga flytetyg. Rederier har kommit och gått, startat och konkursat. Vi har t.o.m. haft en kommunal skorv som kostade malmöborna 20 milj.kr. Vi har haft spännande isvintrar där svensk industri inte klarat sina just-in-time-leveranser till kontinenten och fått intressanta förhandlingar med kunderna. Vi har haft vintrar där vi inte har vetat om det gick att ta sig över eller få tag på en helikopter för att klara de 17 kilometrarna till Kvällarna har förvisso varit spännande -- skall man bli nerspydd eller skall man bli nedslagen? Man har kunnat ha många spännande vadslagningar. Sverige har en enda stark region med de resurser som krävs för tillväxt, nämligen bra universitet, bra flyg och bra kulturliv. Det är axeln Stockholm -- Arlanda -- Uppsala med sina två universitet och en flygplats. Det är bra för hela landet att vi kan mjölka Stockholmsregionen så som vi gör. Men det vore bra med fler sådana starka regioner. De är bra för hela landet. Vi har i norra Europa ingen stark europeisk region av de mått vi ser nere på kontinenten, dvs. sådana som axeln Oxford -- London -- Paris eller axeln Barcelona -- Rivieran -- Milano. Men om man knyter ihop regionen vid Öresund kan den bli den femte K-regionen i Europa. Får man sedan en fågelflyktslinje, en bro till Tyskland, kan man få ett riktigt starkt Nordeuropa. Öresundsregionen har 3,2 miljoner invånare, en storflygplats och tre universitet. Med Nordtyskland knutet till denna region, eller i nära samverkan, kommer det till ytterligare sex universitet. Det ger faktiskt rejäla möjligheter att få en styrka i det gamla Hansaområdet. Den kritik som har riktats mot detta har huvudsakligen grundats på miljöskäl. Först talar man om luftmiljön. Det är framför allt tre faktorer som man diskuterar. Den första är svavlet. Låt mig bara konstatera, att svavlet i Skåneluften har minskats till en tredjedel sedan 1970. Numera är det bara 15 % av svavlet i Skåneluften som kommer från Sverige, resten är import söderifrån och österifrån. Vi har också lyckats minska kvävet i luften i Skåne till hälften sedan 1970. Den tredje faktorn är koldioxiden. Låt oss då konstatera att koldioxid som leder till växthuseffekt inte är ett lokalt utan ett globalt problem. Om man är det minsta lilla återhållsam med alla kringfartsleder man bygger runt Stockholm, skapar man rikligt med utrymme för den bro som Skåne så väl behöver, för att få litet av den utveckling som sker i Stockholmsregionen. Låt oss också konstatera att de totala utsläppen från bron blir ungefär hälften så stora som utsläppen från de riktiga miljöbovarna, nämligen färjorna. Det är riktigt att man kan ha miljövänligare färjor. Det finns färjor som bara släpper ut hälften så mycket som de nuvarande, dvs. de kommer ner i samma nivå som brolösningen. Man kan också säga att tekniken finns. Det finns leksaksbåtar med batteridrift. Men elfärjor som fungerar finns förvisso inte. Vattengenomströmningen har tagits upp. Den är viktig. När man talar med miljöforskare i Lund säger de att det allra elegantaste sättet att lösa problemet med vattengenomströmningen är att ta bort den konstgjorda Klagshamnshalvön, dvs. tippen från kalkbrottet i Klagshamn, och att ta bort de konstgjorda forten utanför Köpenhamn. Då får man en alldeles utmärkt genomströmning. Men se Klagshamnsudden och forten, dem vill miljövårdarna miljöskydda. Jag är övertygad om att det går att komma ganska långt med muddring. Det är inte stora vattenkvantiteter det handlar om. Vi har fått intressanta rapporter i de danska tidningarna från de primära mätningar som har gjorts av konsekvenserna av att man bygger i Stora Bält. Det visade sig nämligen att växtligheten inte påverkades alls. Det visade sig att sälarna simmade bort medan man byggde. Efter sex månader var lika många sälar tillbaka. Ejdrarna flög sin väg medan man byggde, och efter åtta månader hade man mer ejder än innan. Det kan möjligen vara ett miljöproblem, för de är ju förorenande. Men konsekvenserna har verkligen inte varit imponerande. Andra aspekter har tagits upp. Det har sagts att Finland behöver få ut sina oljeplattformsbyggen. Det är i och för sig riktigt. Men dem kan man aldrig få ut genom Öresund. Där är det nämligen bara 8 meter djupt. Dem måste man ta ut via Bälten, där det är minst 20 meter. Nya synpunkter kastas in. Miljöpartiet hävdade att fisken vid Lofoten skulle dö. Tro det, den som vill. Det har sagts att det är stor risk för jordbävningar i denna region. Men om det är någonting som är typiskt för en riktig jordbävningsregion, t.ex. San Fransisco, är det just att man bygger broar. Hade det varit skog, berg eller öken, hade vi haft en väg mellan Malmö och Köpenhamn för länge sedan. Nu är det grunt vatten, och så finns där en nationsgräns som gör det möjligt för stockholmare att stoppa den bro som vi har velat ha så länge här nere. Det har talats om en tunnel. I själva verket ger en järnvägstunnel en mycket smal transportled. Om vi vill ha möjlighet att tillägna oss nya, miljövänligare, effektivare och bättre kommunikationer, bör den yta på vilken de skall gå vara rejäl och bred, inte ett smalt hål under marken. En järnvägstunnel ger dessutom jättelika rangerytor. Det ger tidsspillan, väntetider, köer och glesa turer. Det finns inget som ger så hög turtäthet och regularitet, vilket är det vi behöver, som det broförslag som har lagts fram. Jag har sagt det tidigare och jag säger det gärna en gång till: Det är 17 km mellan Malmö och Köpenhamn. Det är också 17 km mellan Malmö och Lund. Hade det varit listigt med en tågtunnel för biltåg, hade vi självfallet rivit upp motorvägen mellan Malmö och Lund och borrat en tunnel och kört bilarna på tåget. Skåningarna är välförtjänta av att få sitt efterlängtade tillstånd. Det är egentligen bara detta det handlar om. Vi har väntat på det i över 100 år. Frågan har beretts, och jag tror inte att det finns något projekt på infrastrukturområdet som har granskats, ältats och diskuterats så länge. Jag tycker att det är hög tid att vi skyndar på detta bygge.

Herr talman! Jag är inte direkt stockholmare. Jag har i mina tidigare anföranden pekat på de svåra miljökonsekvenser som uppstår vid stora satsningar på landsvägstrafik. Detta har påpekats av inte minst EG-kommissionens oberoende experter. Vi är inte motståndare till att skåningar skall få åka och träffa danskar. Men vi har pekat på andra möjligheter. En eller kanske två tunnelförbindelser med snabba tåg skulle mycket väl kunna lösa kontaktfrågorna. Det har också visats på att detta är ett alternativ i Öresundsdelegationens egen utredning. Jag vidhåller att detta är en sorts dröm om en kraftigt ökad biltrafik. Biltrafiken kommer naturligtvis inte bara att öka på bron, utan den kommer att öka i hela området, på tillfartsvägar osv.
Herr talman! Jag skall ge Bengt Hurtig rätt på en punkt: han är inte stockholmare. Det har jag inte heller beskyllt honom för. Kritiken har huvudsakligen kommit från stockholmare som har varit rädda om sin hegemoni här i landet. Men jag har inte någon enda gång i kammaren hört Bengt Hurtig säga nej till vägtrafikprojekt i Norrland med anledning av exempelvis koldioxidutsläpp. Det är inte någon dröm om biltrafik, Bengt Hurtig. Det tror jag att jag har gett fullständigt klart besked om. Det är en förhoppning om möjligheter för tillväxt i ytterligare en region i detta land, en tillväxt som kommer hela landet till godo.

Herr talman! Jag skall bara helt kort beröra det här betänkandet, som tar upp ett antal motioner som behandlar en fast förbindelse över Öresund. Motionskraven är ytterst varierande. Krav på att byggandet omedelbart skall startas förs fram, och man hävdar också att bron brådskar. I en annan motion förespråkas att en fast förbindelse för vägtrafik inte bör byggas. Synpunkter om att en järnvägstunnel är det bästa alternativet har också förts fram, liksom att det skall finnas en beredskapsplan för alternativ om en fast förbindelse stupar på miljöprövningen. I betänkandet har utskottet lyckats väga samman dessa synpunkter på ett sådant sätt att inga reservationer förekommer, och det är ju glädjande när det gäller en så pass viktig och svår fråga. Man kan säga att utskottet har visats förtroende och respekt för den prövning som nu skall göras. De olika alternativ som framförs i motionerna, och som kan antas spegla ett tvärsnitt av vad svenska folket anser, kan sammanfattas på följande sätt: En förbindelse behövs, och det är bråttom, men den får inte ha några miljökonsekvenser. Det lutar åt en bro, där vi slopar pelarna. Respekten för miljöprövningen finns också med. Mot den här bakgrunden, herr talman, är det viktigt att det finns alternativ till detta enda broprojekt. Skulle miljöprövningen visa att en bro inte kan bli aktuell, sker stor tidsspillan i väntan på projektering av andra alternativ. Det är därför viktigt, inte minst mot bakgrund av den respekt som vi nu visar miljöprövningen, att beredskapsalternativen också ges en viss, för att inte säga hög, prioritering. Herr talman! Som jag inledningsvis sade har utskottet i betänkandet ändå på ett bra sätt lyckats belysa och ta fasta på de olika synpunkter som finns, varför jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Mellan AMS och Samhall har tidigare gällt en överenskommelse om att de tillsammans skulle ha en rekrytering av 50 % bland de prioriterade grupperna, dvs. utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och flerhandikappade. Denna överenskommelse har man nu ändrat på. AMS och Samhall har sagt att de nu tillsammans skall rekrytera 40 % bland dessa grupper. Arbetsmarknadsministern har ställt sig bakom detta. Från Vänsterpartiets sida anser vi att de tillsammans borde rekrytera minst 50 % bland de prioriterade grupperna. Dessa människor har annars små möjligheter att få ett ordinarie arbete i den befintliga industrin. Det får inte bli så stora lönsamhetskrav på Samhall att man utestänger grupper av handikappade. Med detta förslag och lönsamhetskravet på Samhall finns risk för att man kommer att införa någon typ av A och B-lag i Det var inte meningen från början när man startade denna möjlighet för handikappade att komma ut i samhället och få ett värdigt och mänskligt liv. Därför tycker vi att det är bekymmersamt att varken regeringen eller utskottet har tagit i beaktande vår motion, som behandlas i detta betänkande. Jag förstår inte varför utskottet avstyrker detta förslag. Hur skall dessa människor kunna få ett värdigt liv? Man måste ju hjälpa till. Den enda möjlighet de har i dag är att få arbete inom Samhall. Jag kan trösta utskottet med att vi återkommer med motioner där vi begär att dessa grupper skall prioriteras. Vi får komma med nya motioner till nästa års riksdag. Med detta, herr talman, ställer jag mig bakom meningsyttringen i fråga om dessa moment, men jag yrkar bifall endast till mom. 20 i meningsyttringen.

Herr talman! Jag kan konstatera att Karl-Erik Persson i princip är överens med utskottet om skrivningen: Uppnår man 40 % är det bra, uppnår man en större andel är det ännu bättre. Därom har vi då inga skilda åsikter. Jag noterar att man då kan säga att vi i princip är överens.

Herr talman! Som har framgått av tidigare inlägg föreligger det i stort sett enighet bland oss ledamöter här i riksdagen när det gäller betänkande nr 16 från arbetsmarknadsutskottet. Vi menar att det är viktigt att arbetslivet görs tillgängligt för människor med funktionshinder. Som Lahja Exner sade görs det, trots att arbetsmarknadsläget är mycket kärvt, kraftfulla satsningar för att mildra verkningarna av den svåra arbetslösheten, så att inte de arbetshandikappade skall bli lidande. Arbetsmarknadsministern betonar särskilt i propositionen att de arbetshandikappade inte får trängas undan eller ställas åt sidan i kön när antalet arbetssökande ökar. Det får man lov att inpränta i samtliga aktörer. Det är ett stort belopp som satsas på de här åtgärderna. Det är viktigt att vi är eniga om detta -- det är väl använda pengar. Den svenska arbetsmarknadspolitiken bygger på målsättningen Arbete åt alla. Det innebär i grunden att alla människor skall ha rätt till arbete, oberoende av att man har olika förutsättningar eller förväntningar eller är i behov av olika stödinsatser. Det råder som jag tidigare nämnde stor enighet och stor samstämmighet om de åtgärder som står till buds. Här finns två reservationer från Ny demokrati. De har bemötts av Kent Olsson. Det har aviserats att det i nästa budgetproposition kommer förslag om de förändringar som behöver göras för att få en så bra verksamhet som möjligt. Som Laila Strid-Jansson säger, förefaller det inte rimligt och rationellt att hantera människor i en svår arbetsprövningssituation så att de blir skickade från det ena stället till det andra, utan det är viktigt att få till stånd en bra utformning av verksamheten. Flexibla lönebidrag har nämnts här tidigare, och det var en reform som riksdagen antog i fjol. Det har väckts motioner, då många är oroliga för att det med det nya systemet skall uppstå sådana situationer att arbetshandikappade kommer i kläm. Därför pågår det nu en interdepartemental översyn, och regeringen kommer inför nästa års budgetproposition att dra slutsatser av den översynen och föreslå åtgärder som vi här i riksdagen får ta ställning till. Jag vill också säga några ord om Samhall och Samhalls verksamhet. Vi har i dag att ta ställning både till anslag till Samhallsgruppens verksamhet och till proposition 91, som efter en översyn av f.d. ministern Sven Hulterström ligger till grund för förslaget. Från den 1 juli skall verksamheten bedrivas i aktiebolagsform, och målsättningen är att Samhalls verksamhet skall förbehållas dem som har det svårast på arbetsmarknaden. Karl-Erik Persson har tagit upp det i en meningsyttring. Det är mycket viktigt att verksamheten kommer de grupper till godo som är i allra störst behov av den, som det står i Samhalls målsättning. Vissa grupper har definierats, och AMS och Samhall har sedan 1987 varit överens om vilka grupper som skall prioriteras. Detta har tillämpats olika i olika delar av landet, och verksamheten har inte kommit de arbetshandikappade till godo på det sätt som varit önskvärt. Därför har resultatkraven stramats upp, och nu nämns 40 %. Som Kent Olsson sade, är det minst 40 %, och det innebär också en stramare definition och en mycket tydligare precisering av dessa grupper. Det är mycket viktigt att göra det. Här kommer nya grupper ut på arbetsmarknaden med behov av stödåtgärder. När institutionerna avvecklas kommer både utvecklingsstörda och psykiskt sjuka att vara i behov av Samhalls resurser, och då är det mycket viktigt att Samhalls utbud kommer de grupperna till hjälp. Samhall har arbetat målmedvetet för att öka övergångarna till annat arbete, och detta har diskuterats mycket. Genom arbetskonsulter och motivationshöjande insatser men också genom utvecklingen på Samhall med tekniska hjälpmedel har man nått lyckade resultat. Det ligger ett ansvar på både Samhall och arbetsförmedlingen att arbeta med de här övergångarna. Man nämner nu i resultatkraven att det skall vara minst 3 % av de anställda som under budgetåret 1992/93 skall övergå till arbete på den reguljära marknaden. Till att börja med var det inte mer än 1 % i övergångar, och det var klart utsagt från riksdagen och arbetsmarknadsmyndigheterna att ett större omlopp måste komma till stånd för de här anställningarna och övergångarna.

Man har anställt produktutvecklare och marknadsförare, men fortfarande är 70 % av Samhalls produktion legotillverkning. Man har nu mer och mer ökat satsningarna på service och tjänstesektorn, och det har varit mycket lyckosamt för verksamheten, då det har lett till att valmöjligheterna för den enskilde har ökat. Inte minst har detta visat sig vara mycket betydelsefullt för gruppen utvecklingsstörda, som på detta sätt får meningsfulla sysselsättningar som passar deras speciella läggning. Trädgårdsmästeri, serveringar och catering över hela landet är bara några exempel på hur Samhall har lyckats slå sig in på ett nytt område med framgång. Talet om osund konkurrens och otillbörlig prissättning, som förekom i början av 80-talet, av Samhalls verksamhet har blivit lågmält. När NO yttrade sig över Hulterströms utredning om verksamheten nämnde man bara ett antal ärenden som gällde Samhall som anmälts de senaste åren. I dag arbetar Samhall både mot en inhemsk och mot en internationell marknad. Förädlingsvärdet har ökat, och statens bidrag har minskat. Målsättningen, som framgår av resultatkraven, är att man under en femårsperiod skall kunna gå ned till 100 % statliga bidrag av lönekostnaderna. I sista numret av Samhalls magasin Arbetsliv skriver koncernchefen: Omvärlden får den bild av oss som vi förtjänar. När Samhall nu från halvårsskiftet bolagiseras kommer det med stor sannolikhet att innebära höjd effektivitet och bättre resursutnyttjande, men det kommer också att betyda att de anställdas självkänsla utvecklas. Man kommer att känna sitt värde som anställd i ett bolag av Samhalls kvalitet och storlek. Man producerar angelägna varor och tjänster, och man bidrar därmed till vårt samlade välstånd här i landet. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i betänkandet AU16 och avslag på motionerna.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld lämnar frågan om jämvikten i arbetslivet helt åt sidan. Det förstår jag. Den värnar man inte om och vill inte ens komma i närheten av, eller göra ens ett försök. Alla som över huvud taget har varit i arbetslivet är nog på det klara med att om man tecknar ett avtal så har man tänkt sig hur styrkeförhållandena skall vara och hur långt man har kommit. Det är fråga om avtal av olika längd, som utsätts för olika påfrestningar, och det blir helt nya situationer. Det görs tolkningar, och gråzoner uppstår. Den typ av förändringar i arbetsrätten som regeringen föreslår innebär att det är den som har den juridiska äganderätten som har allt tolkningsföreträde och bestämmer allt. Jag trodde kanske att det hos Moderaterna fanns en tanke om att man har ett arbetsliv, och där skall man ha en bra produktivitet, bra medarbetare som tar ansvar, och det skall spira av utvecklingsglädje. Nej, inte i Moderaternas samhälle. Där skall man klämma till människorna ordentligt. Det är ungefär det som jag ser framför mig. Charlotte Cederschiöld kan inte ge ett exempel på att vilda strejker har varit ett samhällsproblem. Ge mig ett enda exempel på när de har varit ett samhällsproblem. Jag är oerhört glad över att antalet vilda strejker är litet. Det kan ju betyda att förhandlingssystemet fungerar. Det kan ju också vara på det sättet att jag tycker att det skulle ha varit fler rent sakligt, nämligen att de anställda skulle ha fått ut mycket mer av förhandlingarna. Men de människor som finns i arbetslivet avgör hur de vill hantera detta. Jag vill alltså få svar på om vilda strejker har varit ett problem. Om de inte har varit det, undrar jag varför man ger sig in på detta. Detta är en viktig fråga, därför att om de inte har varit ett problem, är detta en rent ideologisk fråga för regeringen. Då faller det mycket tillbaka på denna regering om friden i arbetslivet inte kommer att bestå efter den 1 april 1993.
Herr talman! Arbetsrättsutredningen har fått direktiv att lägga fram sitt resultat mycket snabbt. Den skall arbeta snabbare än vad som är normalt när det gäller en utredning av denna omfattning. Det borde väl glädja både herr Hagberg och herr Jag är glad över att herr Hagberg intresserar sig för produktiviteten. Det gör denna regering också. Det är en allvarlig fråga i vårt land. Dålig produktivitet drabbar nämligen lönerna, vår standard och allt annat. Vi måste därför få en bättre produktivitet. Varför har vi hamnat i detta läge? Det beror på den ekonomiska politik som Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet har fört under många år i vårt land. Denna politik måste vi nu städa i. Men det är roligt om herr Hagberg kommer att vara med och driva den politik som leder till högre produktivitet. Herr Hagberg, detta är en fråga som handlar om rättssäkerhet. Det är en princip. Jag håller med om att vilda strejker inte är något samhällsproblem. Vi får hoppas att de inte kommer att bli det heller. Men detta är en rättssäkerhetsfråga. Om man bryter avtal, skall det också bli någon form av sanktion. Jag hoppas att herr Hagberg inte anser att 200 kr. är en rimlig nivå. Det framkommer i varje fall inte i motionerna, och det har inte heller framkommit i utskottsarbetet, att någon är beredd att kämpa för en nivå på 200 kr. Den anses av de flesta inte ha någon effekt. Vad debatten handlar om är egentligen principen -- om man skall ha en sanktion eller inte. Den som håller på rättssäkerheten, att avtal skall hållas, anser att det bör finnas någon form av sanktion.
Herr talman! Fru Cederschiöld, jag vill bara säga att Socialdemokraterna själva får svara för sin politik. Vi har inte stött någon ekonomisk politik som har lett till sådana försämringar. Beträffande arbetslivet och produktiviteten vill jag säga att jag under hela mitt liv har ägnat mig åt att försöka få fart i industrin genom att vara kreativ och hitta nya idéer. Det är en förutfattad mening från moderater och nydemokrater att det är bara företagsägarna som sysslar med detta. Erfarenheten är att de anställda är oerhört intresserade av att just deras bransch, arbetsplats eller hembygd har ett bra arbetsliv. Jag anser att det är en onödig insats, onödig byråkrati, att ge sig in i detta. Jag skulle vilja ställa en fråga. Granskas den andra parten likadant när man hamnar i gråzonen och utanför avtalet vid nedläggningar, förändringar av driftsformer, m.m.? Vad händer då, fru Cederschiöld?